Herr talman! Bevillningsutskottets betänkande är ju avgivet i anledning av proposition nr 88 och det beslut om realisationsvinstbeskattningen som vi fattade under höstriksdagen. Här finns det punkter där utskottet är ense och ingen avvikande mening föreligger, och om de punkterna torde det icke vara något att förmäla.

I lagen finns inte samma möjlighet om någon exempelvis av sysselsättningsskäl — jag tänker då inte minst på det nordliga stödområdet — är tvingad att flytta till annan ort.

Vi har från mittenpartiernas sida bestämt velat hävda den uppfattningen att man skall jämställa dessa människor och andra som på grund av sitt yrke måste flytta till annan ort, så att de får en tidsfrist före beskattning av realisationsvinsten. Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservation 3. Låt mig utöver detta även säga några ord om det särskilda yttrande som är fogat till betänkandet. I propositionen, som behandlades under höstriksdagen, fanns icke något förslag om att lagen skulle träda i kraft retroaktivt. Men det märkliga inträffade att det på visst håll motionerades i riksdagen om att beskattningen skulle träda i kraft tidigare. Motiveringen vid det tillfället var, att det ansågs förekomma spekulationsköp i vårt samhälle. Jag sade då, att de flesta sålde sina gårdar under den tiden till följd av ren skrämselpropaganda; de trodde att den nya lagen skulle bli hårdare än den lag som gällde på detta område innan beslutet fattades. Det var endast ett fåtal som spekulerade — som jag ser det — i detta syfte. Vi har i detta sammanhang ett särskilt yttrande, som även biträtts av representanter för folkpartiet. Ett direkt yrkande i form av en reservation har vi icke velat framställa. Vi är medvetna om att icke så lång tid förflutit sedan lagen antogs, och vi får väl avvakta och se hur denna passus i lagstiftningen verkar. Med detta, herr talman, ber jag ännu en gång att få yrka bifall till reservation 3 vid bevillningsutskottets betänkande nr 43.

Herr talman! Jag har begärt ordet med anledning av motionerna 1I:636 och II: 806, bakom vilka jag står. Motionerna föreslår undanröjande av de tröskelproblem som uppstår vid beskattning av realisationsvinst vid fastighetsförsäljning i fall då den s.k. alternativregeln tillämpas i stället för inköpspriset.

Man anförde tidigare att den tioårsgräns som fanns var betänklig ur den synpunkten att vi inte fick ett normalt fastighetsutbud, fastighetsägarna avvaktade i de fall då skattekonsekvenser förelåg tioårsperiodens slut och behöll fastigheten. Jag tror att den tröskeleffekt man här får är ännu mer besvärande ur samhällets synpunkt. Tioårsgränsen, som vi hade tidigare, innebar inte att utbuden kom stötvis. även om man höll på fastigheterna blev det ungefär lika mycket utbud varje år. Det nya systemet innebär emellertid att man vart femte år, kanske i något fall vart sjunde, får ett stort utbud. Sedan blir det utbud i relativt måttlig omfattning under ett par år, och i slutet av en taxeringsperiod håller man på fastigheterna. Det var väl inte den effekten man ville nå. Om man ser tillbaka på hur taxeringsvärdena har förändrats finner man att under sjuårsintervallet 1945— 1952 steg taxeringsvärdena med 56 procent, och under femårsperioden 1952-- 1957 steg taxeringsvärdena med 62 procent. Det är då ganska naturligt att det inte blir några utbud på fastigheter när man kommer i slutet av en taxeringsperiod. Motionerna går ut på att det skulle medgivas en interpolation av taxeringsvärdena för respektive taxeringsår, och det skulle ju utjämna och ta bort de här effekterna. När utskottet behandlar motionerna säger utskottet: »Det ligger i sakens natur att en schablonmässig vinstberäkning slår mer eller mindre ojämnt i det enskilda fallet. Man kan å andra sidan inte bortse från att 20 årsregeln för beräkning av ingångsvärdet i många fall är mycket förmånlig. En rätt till interpolation bör enligt utskottets mening inte kombineras med nuvarande regler om indexreglering av ingångsvärdet. Med hänsyn härtill och då en interpolationsregel är ägnad att komplicera lagstiftningen och knappast torde medföra den av motionärerna åsyftade rörligheten på fastighetsmarknaden avstyrker utskottet bifall till motionerna.» Jag vill först stanna något vid resonemanget om att denna regel skulle vara förmånlig. Det är mycket möjligt att den är det; jag kan inte uttala mig om det. Men jag skulle ändå vilja förutsätta att bakom fastläggandet av denna regel ligger ganska grundliga beräkningar, och jag kan inte tänka mig att regeln är tillkommen av en slump. Regeln har ju dock granskats av en statlig utredning. Regeln har framlagts i propositionen, och den har också gått igenom en utskottsbehandling under föregående års riksdag. Det förhållandet att denna regel skulle ge ett förmånligare resultat än om man använder anskaffningsvärdet, om sådant finns, är alltså ingen anledning att inte yrka bifall till motionen.

Att det skulle göra systemet så krångligt att man inte ur den synpunkten skulle kunna acceptera det har jag mycket svårt att förstå. Herr talman! Jag vill med det sagda yrka bifall till reservation 4 vid utskottets betänkande.

Herr talman! När vi förra hösten behandlade regeringens förslag om en evig beskattning av markvinster vid avyttring av fastigheter, lade folkpartiet i en partimotion fram ett förslag om att ägare av en egnahemsfastighet som sålde denna på grund av avflyttning från orten inte skulle beskattas för eventuellt uppkommande vinst. Vi fick som väntat inte riksdagen med oss på det förslaget, och därför har vi kommit igen i år med en enskild motion i samma syfte. Motionen har tillsammans med en högermotion med liknande yrkande lagts till grund för reservation nr 3 till utskottets betänkande. Däri föreslås att den som avyttrat sin bostadsfastighet för att han av sysselsättningsskäl måste flytta från orten skall få uppskov med beskattningen av uppkommande realisationsvinst om han har för avsikt att skaffa en liknande fastighet på sin nya bosättningsort. Vi anser med andra ord att den lista över uppskovsfall, som finansministern presenterar i propositionen, skall kompletteras med sådana fall som jag nyss nämnde. I den proposition som låg till grund för den nya markvinstbeskattningen och som vi behandlade vid höstriksdagen förra året betonades starkt, att den skärpta beskattningen inte avsåg att drabba normala överlåtelser av egnahem. Det skall också erkännas att skatten i det stora hela fått en sådan utformhing att sådana försäljningar i allmänhet går fria från skatt. Trots detta kan det förekomma fall då beskattning kommer att ske ehuru det inte är fråga om några oskäliga försäljningsvärden. Vi har t.ex. det fallet för en fastighet som för mindre än 20 år sedan övertagits från en nära anhörig till ett lågt pris och således vid vinstberäkning har ett mycket lågt ingångsvärde. Om den nye ägaren av sysselsättningsskäl måste flytta från orten och sälja sin fastighet befinner han sig i en faktisk tvångssituation. Vi tycker därför att det är rimligt att han får uppskov med realisationsvinstbeskattningen, om han har för avsikt att skaffa sig ett eget hem på den nya orten. Det är att märka att vi inte yrkar på en definitiv skattebefrielse utan endast på ett uppskov. Vinsten på avyttringen av fastigheten på avflyttningsorten skall så att säga gå i avräkning vid beräkningen av vinsten på en senare avyttring av den nya fastigheten. Det är riktigt att försäljningen av egnahem i de flesta fall kommer att ske utan att det uppstår någon skattepliktig vinst, men tyvärr har många människor inte detta klart för sig. Osäkerheten om vilka möjligheter de har att avyttra sin fastighet utan att vinsten blir beskattad kommer att avhålla många egnahemsägare från att söka arbete på annan ort, förrän de blir absolut nödsakade därtill. De kommer i det längsta att känna sig bundna till orten genom sitt fastighetsinnehav. Skattereglerna motverkar därigenom den rörlighet på arbetsmarknaden som är önskvärd. En uppskovsregel av den innebörd som framgår av reservation 3 skulle få en välgörande verkan i detta avseende. Mitt namn står också under reservation nr 4. Herr Axel Kristiansson har nyss redogjort för innehållet i denna reservation, varför jag inte närmare behöver gå in därpå. Jag vill bara konstatera att man upptäckt en del tröskelproblem, som inte observerades vid riksdagsbehandlingen i höstas. Nu har motionärerna fäst uppmärksamheten på problemet och presenterat en lösning. Jag tycker det är värdefullt att denna motion framlagts, och jag får uttrycka min uppskattning över det eleganta sätt på vilket motionärerna skisserat en lösning. Utskottet har en annan uppfattning. Jag har svårt att förstå den utom på en punkt. Där håller jag med utskottet. En regel av denna innebörd kommer att komplicera lagstiftningen men lagstiftningen är å andra sidan redan nu så krånglig att jag tror att den komplicering som förslaget innebär inte kommer att betyda så mycket. Däremot har jag mycket svårt att förstå vad som ligger bakom utskottets uppfattning att den interpolationsregel, som föreslås, inte skulle befrämja rörligheten på fastighetsmarknaden. Jag tycker det är alldeles uppenbart att den måste ha sådana verkningar. Jag vill ytterligare säga några ord i anledning av det särskilda yttrande som folkpartiets och centerpartiets representanter i utskottet gjort i anslutning till motionerna från högerhåll om upphävande av de retroaktivt verkande = skattepliktsbestämmelserna. Som bekant och som herr Sundin nyss påpekade från talarstolen här, innehöll propositionen i höstas inte några förslag till sådana bestämmelser, utan uppslaget till dem kom genom en motion av herr Einar Eriksson i första och herr Brandt i andra kammaren. I det utskottsbetänkande som vi nu behandlar får man emellertid närmast det intrycket att bestämmelserna tillkommit på utskottets eget initiativ. Men också en annan sak är anmärkningsvärd.

I utskottets utlåtande nr 64 år 1967 åberopas i detta hänseende uteslutande uppgifterna i motionerna och det sägs inte ett ord om att utskottet genom andra källor fått vetskap om några skentransaktioner. Utskottet gör sig således i det nu föreliggande betänkandet skyldigt till en historieskrivning av tämligen tvivelaktigt slag. I själva verket vet ingen ännu i denna dag hur många fastighetsöverlåtelser mellan nära släktingar som förekommit under den aktuella tiden och vilket syfte sådana överlåtelser kan ha haft. En utredning om det är naturligtvis möjlig att göra med -.utgångspunkt från lagfarterna. Den bör göras när tiden är mogen för att undersöka i vad mån de skatteflyktsbestämmelser som det är fråga om har haft några obilliga verkningar. Inom folkpartiet motsatte vi oss skatteflyktsbestämmelserna i fjol, inte för att vi hade något emot syftet med dem utan för att reglerna var så utformade att de stred mot vedertagna rättssäkerhetsprinciper. Vi har inte ändrat mening på denna punkt. Vi har lika starka invändningar mot bestämmelserna i dag som när de antogs i höstas. För min del anser jag emellertid att när bestämmelsen nu en gång har kommit till kan man inte upphäva den utan vidare. Också en sådan åtgärd har sina konsekvenser som vi inte kan överblicka i dag. Jag talade nyss om en utredning om vilka överlåtelser av nu ifrågavarande slag som förekommit och vilket antagligt syfte de haft. Jag hoppas för min del att en sådan utredning skall komma till stånd och ge underlag för åtgärder som kan rätta till obilliga verkningar av retroaktivregeln. Med denna inställning har jag inte kunnat biträda reservation 5 men kommer — om den blir föremål för votering — att lägga ner min röst. I övrigt ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna 3 och 4.

Herr talman! Till bevillningsutskottets betänkande nr 43 har fogats fem reservationer. Jag vill nu helt kort redovisa de närmare motiveringarna för dessa. Reservation 1 gäller frågan om beskattningen vid upplåtelse av mark för bl.a. kraftledningsgator och liknande, d.v.s. sådana fall där ett fullständigt ianspråktagande av marken inte föreligger utan markägaren i viss mån har dispositionsrätt över marken. Vid realisationsvinstbeskattningens genomförande 1967 gjordes en åtskillnad i reglerna med avseende på markupplåtelsens innebörd. Vid ett fullständigt ianspråktagande av marken jämställdes detta med avyttring av fastighet, som medför vad man numera brukar kalla evig realisationsvinstbeskattning. Men i de fall då viss dispositionsrätt kvarstod jämställdes upplåtelsen med avyttring av lös egendom, vilket ju innebär att efter fem års innehav ingen realisationsvinstbeskattning sker. Bland remissvaren över den utredning som låg till grund för 1967 års beslut förekom yttranden från bl.a. näringslivets och lantbrukets skattedelegationer. I dessa fäste man uppmärksamheten på att det skulle medföra svårigheter att tillämpa bestämmelserna, om lika bestämmelser skulle gälla för alla markupplåtelser. Man anförde att framdragande av kraftledningsgator berör många fastigheter, för vilka utredning om realisationsvinst då måste göras. Sådana upplåtelser förekommer ofta, särskilt inom skogsföretagen. I dessa fall skulle omräkning av anskaffningskostnaden och övrig rätt tidsödande utredning få göras ofta. Enligt vad som framgår av proposition 153 år 1967 ville departementschefen undvika sådana praktiska problem, som skulle medföra svårigheter, och föreslog därför, vilket nu gäller, att upplåtelse av den art jag här talat om skulle jämställas med upplåtelse av lös egendom, d. v. s. femårsregeln skulle gälla i fråga om realisationsvinstbeskattningen. Nu har emellertid departementsche fen ändrat uppfattning och föreslår i proposition nr 88, att alla upplåtelser på obegränsad tid mot engångsersättning skall behandlas som avyttring av fastighet och då falla under bestämmelsen om evig realisationsvinstbeskattning. Vi reservanter anser att de betänkligheter som anfördes mot den föreslagna regeln förliden höst alltjämt äger giltighet. Den i proposition nr 88 föreslagna 500-kronorsregeln löser inte de problem som kommer att uppstå. Vid våra överväganden har vi funnit att den nu föreslagna regeln årligen kommer att beröra ett mycket stort antal fastigheter, att den kommer att skapa besvär och trassligheter för många skattskyldiga, i fall där många gånger den ekonomiska betydelsen är av mindre omfattning för båda parter, men där dock utredningsmaskineriet måste ha sin gång. Den utredning som förebragts och som åberopas som skäl för den vidtagna ändringen kan vi reservanter inte acceptera. Vi har funnit att det inte föreligger några bärande skäl för en sådan ändring. Därför har vi yrkat på bibehållande av nuvarande beskattningsform för upplåtelser av den art som gäller icke fullständigt ianspråktagande av mark. Med denna korta redovisning, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservation 1. Reservation 2 gäller tidpunkten för ikraftträdandet av de föreslagna bestämmelserna. I proposition nr 88 föreslås att de nya bestämmelserna skall gälla fr.o.m. den 1 juli 1968. Det är väl bekant för alla i denna sal, att det i vårt land varit praxis i fråga om inkomstbeskattningen att samma lagstiftning skall gälla under hela beskattningsåret. Man bryter inte beskattningsåret utan att det föreligger speciella skäl. Det medför alltid besvärligheter för deklaranter och skattskyldiga, om olika författningar gäller under samma beskattningsår. Såvitt vi reservanter kan finna har inte några speciella skäl kunnat anföras, och vi anser oss därför ha fullgoda motiv för vårt yrkande att gränsen mellan de nu gällande och de nya bestämmelserna sättes vid 1968 års utgång. Jag ber att få yrka bifall till reservation 2 i detta avseende. Reservation 3 har närmare motiverats av föregående talare. Den behandlar skattereglerna vid avyttring av fastighet, då utkomstmöjligheterna tvingar den skattskyldige att avflytta till annan ort och där skaffa ersättningsbostad. Detta är en gemensam borgerlig reservation och jag yrkar bifall även till denna.

Den retroaktivitet som härigenom infördes strider enligt vår mening i väsentliga hänseenden mot vedertagna rättssäkerhetsprinciper. Särskilt vid affärer med fast egendom bör det kunna krävas — som vi tycker med all rätt — att de rättsregler som gäller vid avtalets upprättande och på vilka villkoren ömsesidigt grundats, inte ändras genom en retroaktiv lagstiftning. Då undanrycks ju underlaget för förda diskussioner och överläggningar mellan parterna och dessa kommer i en enligt vår uppfattning helt annan situation, vilket vi finner betänkligt. Med denna kortfattade motivering ber jag, herr talman, att få yrka bifall även till reservation nr 5.

Herr talman! Fördelen när min bänkkamrat herr Enarsson går upp i talar stolen är att man bara behöver konstatera att han refererar fullständigt objektivt. Själv behöver jag då inte göra något referat. Men även om herr Enarssons referat var objektivt, så kommer vi till motsatta slutsatser och värderingar. Den här lagstiftningen kom till förra året. Jag var tyvärr förhindrad att vara med vid behandlingen i riksdagen, men jag uppfattar det så, att denna komplettering har precis samma syfte som förra årets proposition hade. Det är rätt naturligt att lagstiftarna försöker nå så effektiva bestämmelser som möjligt. När man då kommer underfund med att en lag icke är ändamålsenlig i vissa stycken, så ändrar man den. Det är väl den gängse seden. Jag har med intresse lyssnat till vad herr Sundin framhöll. Han ville särskilt poängtera att denna lagstiftning egentligen inte hade behövt införas, ty det var bara »skrämselpropaganda» som gjorde att folk sålde sina fastigheter. Från vilket håll kom den skrämselpropagandan? Det kanske herr Sundin vill svara på. Om det nu är så, att man opponerar mot att denna lagstiftning fick viss retroaktiv verkan och att denna retroaktiva verkan icke hade föreslagits av Kungl. Maj:t utan beslutats av riksdagen, så ligger väl detta i motionerandets mening. Det är bara den skillnaden den här gången, att det var socialdemokrater som motionerade om en ändring. De tyckte att det fanns en lucka i lagen och därför framställde de sitt ändringsyrkande och det vann majoritetens bifall. Man brukar i kammaren ofta i olika sammanhang säga att »motionärerna var framgångsrika» med sina yrkanden. I det här fallet var motionärerna verkligen framgångsrika. Men om jag uppfattade herr Tistad riktigt, ansåg han att det inte fanns några skäl för denna retroaktivitet, ty det har inte bevisats att det var några som under den tid som avsågs sålt sina fastigheter. Om detta är riktigt, är det ju ingen som drabbats av denna lagändring. Herr Tistad ville dock ha en undersökning om i hur många fall sådana försäljningar har förekommit. Det är väl tekniskt möjligt att åstadkomma en sådan undersökning, men jag tyckte att logiken inte var särskilt hållbar.

När vidare herr Tistad kritiserar skrivningen i utskottets betänkande och säger, att det av den verkar som om förslaget om retroaktivitet skulle ha varit utskottets eget initiativ, så har jag för min del ingen lust att försöka analysera vad det yttrandet skulle innebära. Det kan emellertid inte ha något större värde. Det visar att vi är kvar i de gamla ställningarna sedan förra året och alltså har olika meningar om denna lagstiftning — det gäller både retroaktiviteten och själva det materiella innehållet. Ingenting har emellertid, såvitt jag kan se, förändrats sedan i fjol, och jag hemställer, herr talman, om bifall till utskottets betänkande.

Herr talman! På en direkt frågeställning från utskottets ordförande vill jag poängtera tre ting. Det som åstadkom skrämselpropagandan var för det första propositionen, eller hur? Det som därnäst — för det andra — åstadkom denna skrämsel var den socialdemokratiska tilläggsmotionen. För det tredje och sista var det kommu nerna, som allra mest skrämde jordägarna i detta sammanhang. Kommunerna ville utnyttja detta utgångsläge för att köpa billig mark. Och som utskottets ärade ordförande vet finns det i en del kommuner socialdemokratisk majoritet, såvitt jag kan förstå.
Herr talman!

Bevillningsutskottets ordförande säger, att om man skulle ge uppskov med vinstbeskattningen åt de egnahemsägare, som av sysselsättningsskäl måste flytta från orten och sälja sina egnahem med någon liten vinst, är hela lagstiftningen förfelad. Då undrar jag om vi har fattat syftet med denna lagstiftning felaktigt och om det verkliga syftet är att komma åt egnahemsägare som måste flytta för att få sin utkomst. I så fall har vi verkligen blivit vilseledda här i riksdagen!
Herr talman! Det hör väl till ovanligheten att en opponent undrar varför han inte har blivit bemött av utskottets försvarare. Jag kan ändå inte underlåta att göra det när det gäller reservation 4.

Herr talman! Egnahemsförsäljningar i allmänhet kommer väl inte att ha be kymmer med denna lag, och det erkänner herr Tistad själv. Varför stanna vid egnahem? Det är väl en rätt naturlig åtgärd att ta in sysselsättningsskäl, t.ex. att en person som får befordran eller nytt arbete på annan ort säljer sin fastighet. Det finns inte bara sysselsättningsbekymmer i negativ bemärkelse utan det kan vara sysselsättningsskäl också i positiv bemärkelse. Nu säger herr Sundin att det framför allt var lagstiftningen som skrämde upp säljarna och vidare att kommunerna ville köpa billig mark. Här rör det sig väl om realisationsvinstbeskattning? Om kommunerna köpte billig mark var det ju ändamålsenligt och bra, eller hur? Man kan i varje fall inte räkna det till skrämselpropagandans sämre effekter.

Herr talman! För ovanlighetens skull har den socialdemokratiska utskottshälften blivit reservanter i denna fråga. Folkpartimotionen för ett intressant resonemang, inte minst mot bakgrunden av att det är fråga om en förstagångsmotion som redovisas vid detta logiskt resonemang. I motionen, som folkpartiledaren Wedén har signerat, sägs bl.a. i inledningen: »Den ena huvudlinjen i debatten är den som med krav på ökad ekonomisk planering avser en ökad offentlig, närmast statlig centraldirigering och = detaljreglering av ekonomin. Den ser väsentligen ”planhushållningen” som ett alternativ till marknadshushållningen; det är den socialistiska inställningen. Den andra huvudlinjen är den som med sitt krav på ökad och förbättrad ekonomisk planering avser en ökad planmässighet främst i användningen av de generella ekonomisk-politiska medlen och som uppfattar planeringen som en metod att göra marknadshushållningen effektivare; det är den liberala inställningen.» Tidpunkten är kanske inte så särskilt lämplig att ge sig in på en polemik mot det resonemang som här förs, men historieskrivningen är ju enligt vår mening inte alldeles korrekt. Vi har många exempel på att det under decennier varit socialdemokratin som gått i bräschen med sin samhällsekonomiska politik för att få marknadsmekanismen att fungera. Den som kanske på det mest övertygande sättet redovisat denna utveckling är Leif Levins doktorsavhandling »Planhushållningsdebatten». Han påvisar att socialdemokratin ända från 1920-talets slut gått i bräschen för en sådan politik. Krispolitiken var ju inledningen till detta. Men på den tiden kallade liberalerna en sådan politik för socialism, sade att det var uttryck för statens klåfingrighet. Vi minns också hur man i PHM-kampanjen i Dagens Nyheter 1948 under ledning av professor Tingsten vid sidan av en propaganda som var finansierad av storföretagen satte in kritiken på samma punkt. Våra målsättningar var egentligen att få marknadsekonomin att fungera bättre än den gör om man tillämpar liberalismens renodlade principer. Vi har många exempel på det: den moderna arbets marknadspolitikens, den fulla sysselsättningens politik, som kommit att accepteras av allt flera, kampen mot karteller och = konkurrensbegränsning, kampen mot den bankmonopolism som finns inom de enskilda bankföretagen och som vi attackerar genom att staten ger sig in på detta område — jag tänker bl.a. på Investeringsbanken. Kanske får vi räkna på liberalernas medverkan också när det gäller att komma till rätta med pressmonopolismen, som ju även den är en frukt av de s.k. fria ekonomiska krafternas spel och av en otyglad liberalism. Jag skall inte uppehålla mig längre vid detta men vill säga att vi inte accepterar den beskrivning som folkpartiledaren och hans medmotionärer har givit. Den innebär utan tvekan en glidning. Går vi tillbaka några år i tiden finner vi att mycket av det, som nu sker inom samhällsekonomin och som omfattas och gillas av allt flera, tidigare betecknades som uttryck för en socialistisk politik. Men som sagt, de moderna folkpartisterna är välkomna i den demokratiska socialismens gemenskap, så att vi tillsammans kan attackera de samhällsekonomiska problemen på det sätt socialdemokratin propagerat i decennier. Efter detta, herr talman, skulle jag vilja säga några ord om de konkreta frågeställningar som tas upp i motionen. För det första vill motionärerna i framtiden ha långtidsutredningar där man redovisar flera olika alternativ. Vi säger i vår reservation till bankoutskottets utlåtande att det ligger åtskilligt i detta, men att man här möter svårbemästrade presentationsproblem. Vi har dock klart deklarerat att om man vill få fram flera olika alternativ i dessa långtidsutredningar torde inte parlamentariska utredningar vara det lämpligaste sättet att angripa problemen. För det andra säger man i folkpartimotionen att dessa långtidsutredningar borde kompletteras med viktigare po litiska slutsatser. Ja, vi som är politiskt verksamma känner till detta. Det hänger samman med de olika partiernas allmänna viljeinriktning — och den kan inte analyseras fram i en parlamentarisk utredning. Partiernas viljeinriktning är uttryckt i partiprogrammen och partikongressernas beslut. Och vi har i så begränsade sammanhang som de olika årliga remissdebatterna sett hur omöjligt det är att få de borgerliga att redovisa sina politiska alternativ i samband med att statsverkspropositionen lämnas fram; det gör man först sedan remissdebatten avslutats. Vi känner ju till hur spelet har drivits i dessa sammanhang och tror alltså inte att de borgerliga här har föreslagit den lämpligaste vägen. För det tredje vill man ha en rullande långtidsplanering. Vi reservanter instämmer i det önskemålet men framhåller att redovisningar lämnas varje år i kompletteringspropositionen,. Vi har den för närvarande på bordet, nämligen proposition 125, som skall diskuteras om en vecka. Där finns en avstämning mot den faktiska utvecklingen under de tre senaste åren — den period som kan överblickas av den tid som den senaste långtidsutredningen omfattar. Inte heller av de skälen är vi i behov av en parlamentarisk utredning. För det fjärde sägs i denna mycket omfattande motion att man vill ha en flerårig rambudget. Den socialdemokratiska utskottshälften säger att man vill undvika en låsning genom att ge sig in i ett dylikt rambudgettänkande. Finanspolitiken bör på längre sikt vara så rörlig att det alltid finns utrymme för konjunkturstabiliserande åtgärder. Vidare kan det alltid bli aktuellt med betydande omprioriteringar med kort varsel. Vi har sett exempel på detta i de senaste årens politiska diskussion om i vilken utsträckning man skall släppa fram industriinvesteringar eller bostadsbyggande, i vilken utsträckning man skall sätta in åtgärder för att be kämpa konjunktursvackor. Vi har bl.a. erfarenheter från de senaste vintermånaderna. Detta visar nödvändigheten av att kunna föra en rörlig strategi på detta område. Man vill vidare ha en önskelista, där regeringen skulle precisera de olika reformerna och den takt i vilken man vill ha dem realiserade. Vi vill inte vara med om någon sådan låsning. Vi anser att det bör vara de olika partiernas sak att slåss om dessa frågor — det är därför vi sitter här. Mycket av det vi sysslar med i praktisk politik gäller ju prioriteringar på olika områden. Annars riskerar vi att bli slavar under ett system som vi har bundit oss alltför hårt vid. För det femte tar folkpartimotionen upp de regionala aspekterna på långtidsutredningarna. Vi har sagt att vi i stort sett har förståelse för de synpunkter som framförts. Men vi påpekar vidare att på detta område ett omfattande arbete redan har påbörjats — bl.a. inom de olika länen — som skall bilda underlag för myndigheternas beslut. För det sjätte tar folkpartimotionen upp en långsiktig arbetskraftsplanering. Vi pekar på att den frågan sedan lång tid är föremål för utredning. Statistiska centralbyråns prognosinstitut har till sig knutit ett expertråd, som sysslar med dessa ting. Men vi understryker också att metodutvecklingsarbetet måste fullkomnas ännu mer i statistiska centralbyråns egen regi. Arbetskraftsfrågorna är ju mycket svåra. Den som har den senaste långtidsutredningen i färskt minne vet att den i hög grad byggde på en enkät bland ett stort antal företagare i vårt land. Man redovisade där den enorma arbetskraftsefterfrågan som skulle bli aktuell i slutet på 1960-talet. Det är som bekant inte så lätt att spå om framtiden. Man hade direkt vänt sig till företagsamheten, och det kan ge anledning till åtskilliga reflexioner när man nu ett par, tre år efteråt läser vad gans ka eniga industriledare hade kommit till i sina prognoser, sina allmänna bedömningar av det läge som väntades inträffa. För det sjunde tar man som en av de större frågorna upp den långsiktiga planeringen, som skulle synkroniseras med stabiliseringspolitiken. Man vill ha en bättre genomlysning av prisoch löneförändringarna. Den socialdemokratiska utskottshälften säger att i den senaste tidens långtidsutredningar finns alternativa antaganden om Pprisoch löneutvecklingen. Vi framhåller också i vår skrivning att frågan i realiteten har fått en utförligare behandling inom finansdepartementet än vad motionärerna ens antyder i sin motion. Ärade kammarledamöter! Den socialdemokratiska hälften, d.v.s. reservanterna, kommer till slutsatsen att det inte är lämpligt att sammanföra alla dessa förslag till en enda parlamentarisk utredning. Skälet är att de problem man tar upp här är så stora och så skiftande att man till detta arbete behöver koppla en mycket stor sakkunskap inom de mest skiftande områden i samhällslivet. Vi tror alltså inte på den väg som herr Wedén och hans partivänner har velat föreslå årets riksdag. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen med herr Ståhle som första namn.

Herr talman! Jag skall inte gå in på en idédebatt med herr Palm. Jag vill bara säga att den beskrivning som han gav av den socialdemokratiska politiken passar ganska bra in i ett liberalt ekonomiskt program. Verkligheten har ju inte i alla avseenden varit sådan som herr Palm har beskrivit den. Jag vill, herr talman, gå direkt på föreliggande utlåtande från bankoutskottet beträffande folkpartiets partimotioner. Motionsparet tar upp en lång rad problem som sammanhänger med den Inledningsvis framhålles i motionerna att en statlig ekonomisk planering har som viktigaste syften att underlätta en god samordning av det offentligas åtgärder inom olika områden. Planeringen skall i god tid ge en bild av de problem som måste lösas genom åtgärder från statens eller kommunernas sida i samverkan med näringslivet och med andra intressenter. Planeringen skall ge regering och riksdag bättre möjligheter att bedöma den statsfinansiella utvecklingen på längre sikt och ge en säkrare grundval för en prioritering mellan olika önskemål. Planeringen skall dessutom ge icke statliga instanser, t.ex. kommunerna, ett bättre underlag för deras bedömningar av den framtida utvecklingen och således ligga till grund för kommunernas åtgärder på längre sikt. Men också för företagen och olika intressegrupper inom samhällslivet bör en utbyggd statlig ramplanering vara av stor betydelse. Därur kan näringslivet utläsa utvecklingstendenserna både i fråga om olika regioners framtidsmöjligheter och beträffande olika branschers utvecklingsproblem. De statliga och kommunala prognoserna är viktiga för näringslivets och de fackliga organisationernas framtidsbedömning, sägs i motionerna, men det krävs bättre information om det allmännas planer än vad som nu ges. En utbyggd planering och informationsverksamhet skapar ökade förutsättningar för samråd mellan näringsliv och samhälle. En utökning och förbättring av den statliga ekonomiska planeringen bidrar också till att göra marknadshushållningen effektivare. Den kan vara till verklig nytta för politiska ställningstaganden och stimulera den offentliga debatten om näringslivets och olika regioners utvecklingsmöjligheter. Men den måste då utformas så att den utmynnar i förslag till praktiskt intressanta handlingsalternativ. Jag är medveten om att en sådan framtidsbedömning som inkluderar politiska slutsatser måste vara behäftad med stora osäkerhetsmarginaler. Den ekonomiska utvecklingen i andra länder, av vilka vi är starkt beroende, är en osäkerhetsfaktor. Konjunkturläget, som påverkar budgetpolitiken och därmed de offentliga utgifternas andel av nationalbudgeten, är en annan. Motionärerna anser att en brist i den nuvarande ekonomiska planeringen är att långtidsutredningen, som nu tillhandahåller det viktigaste faktamaterialet beträffande den ekonomiska utvecklingen, endast arbetar med ett alternativ. I sitt senaste betänkande har utredningen på flera ställen betonat att andra antaganden än de som låg till grund för utredningens prognoser skulle ha kunnat göras och leda till andra alternativ med andra konsekvenser, men av arbetsvolymmässiga skäl har man inte kunnat arbeta med mer än ett alternativ. Därigenom riskerar man naturligtvis att långtidsutredningens förutsägelser om utvecklingen ganska snart kan komma att avvika från verkligheten. Om någon av de viktigare förutsättningar som långtidsutredningen grundar sina kalkyler på inte slår in, är det risk för att slutsatserna förlorar i värde. Det ödet har i någon mån drabbat den senaste långtidsutredningen, och det är ingen kritik mot långtidsutredningen när man säger detta. : Vi anser att utredningsarbetet måste byggas ut så att man kan få fram ett statistiskt underlag som belyser utvecklingen i stora drag enligt några alternativa antaganden. Men vi är medvetna om att det är förenat med vissa svårigheter att utarbeta flera olika alternativ. Det är ju en mängd olika variationer :i de antaganden som kan ligga till grund för långtidsbedömningen som. utvecklingen för med sig, och det kräver också mycket mera arbete. Vi menar dock att detta är en detalj, en sak: som en parlamentarisk utredning bör gripa sig an med. : En annan nackdel hos långtidsutredningen är att den omfattar avgränsade femårsperioder. Under den period som utredningen omfattar sker ingen anpassning av prognoserna till verkligheten, till de nya förutsättningar som dragits upp av den verkliga ekonomiska utvecklingen. Visserligen görs i kompletteringspropositionen avstämningar mot det resultat långtidsutredningen kommit fram till, men det innebär ingen anpassning av statistiken och långtidsutredningens prognoser till den verklighet vi upplever. Detta gör att möjligheten att bilda sig en uppfattning om framtidsperspektiven successivt krymper. Därför föreslås i motionerna en utredningsverksamhet som successivt förnyar och förlänger prognoserna. Detta kan ske på två vägar — endera en rullande utredningsverksamhet som tar upp det tidigare materialet till prövning varje år eller femårsutredningar som griper över varandra. Genom att arbeta med ett eller flera huvudalternativ som successivt omprövas och anpassas till verkligheten skulle man vinna att utredningsvärdet som grundmaterial för politiska bedömningar av den ekonomiska politiken skulle avsevärt ökas. Vi anser också att den ekonomiska planeringen bör kompletteras med viktigare politiska slutsatser. Nu lämnar regeringen i kompletteringspropositionen korta kommentarer till långtidsutredningens slutsatser men anger inte något politiskt ställningstagande eller någon politisk avsikt med anledning av det framlagda materialet. Regeringen bör redovisa vilket alternativ den anser som mest realistiskt och den politik som den med anledning av det framlagda materialet vill förverkliga. Först när en plan fått politisk förankring kan man ge bättre upplysning om framtiden till ledning för näringslivet, för organisationer och för kommuner. Jag tror också att ett politiskt ställningstagande på basis av utred ningsmaterialet skulle i hög grad stimulera och vara till värde för den ekonomisk-politiska debatten. I motionerna tas även upp frågan om den statliga långsiktiga budgetplaneringen. Den nuvarande långtidsbudgeten som framläggs i samband med kompletteringspropositionen varje år är visserligen ett värdefullt hjälpmedel för den ekonomiska politiken, men den är inte en budget i vanlig mening och har därför begränsat politiskt innehåll. Denna långtidsbudget bör utvecklas till en flerårig statlig »rambudget». Den skulle ange huvudlinjerna i budgetutvecklingen för några år framöver. Det är givet att det bl.a. på grund av ovissheten om hur konjunkturutvecklingen påverkar inkomstsidan är omöjligt att ange den exakta tidpunkten för kostnadskrävande reformer. Men det bör vara möjligt att i denna rambudget kunna göra en angelägenhetsgradering av stora politiska reformer. Vi anser att den saken också bör utredas. Vi har i denna motion liksom tidigare framhållit behovet av en utbyggd arbetskraftsprognos. För att våra arbetskraftsresurser skall kunna tillvaratagas på rätt sätt är det angeläget att en långtidsbedömning av näringslivets utveckling och de strukturella förändringar som kan förväntas inom olika branscher och regioner kommer till stånd. Utbildningspolitiken bör anpassas i anslutning därtill. Sådana prognoser över behovet av arbetskraft bör ske över breda sektorer inom arbetslivet, t.ex. vårdsektorn, administrationen och undervisningen. Rörligheten och förändringarna inom dagens och morgondagens arbetsliv kräver att planeringen av utbildningen mera inriktas på breda sektorer inom arbetslivet än på specifika yrken och arbetsuppgifter. Yrkesutbildningsberedningens betänkande om reformering av yrkesutbildningen har ju gett upphov till en proposition som jag hoppas kommer att ligga till grund för den yrkesutbildnings proposition som aviserats till denna riksdag. I sitt betänkande föreslår yrkesutbildningsberedningen just sådana breda utbildningsblock. Från denna grundutbildning skall sedan färdigutbildningslinjer i skola eller näringsliv leda fram till det speciella yrket eller den speciella arbetsuppgiften. En sådan brett upplagd grundutbildning underlättar också den omställning av yrkeskunnandet som i vårt föränderliga arbetsliv kommer att bli nödvändig för många. Men då är det också angeläget att vi får en arbetskraftsplanering som just bygger på behovet inom breda sektorer av näringslivet och prognoser vilka belyser behovet av arbetskraft för en lämplig dimensionering av vårt utbildningsväsen. Till sist, herr talman, vill jag behandla motionärernas önskemål om att en regional aspekt skall anläggas på långsiktsplaneringen. Förslaget syftar till att skapa ett instrument som kan både ge en samlad bild av utvecklingen i olika delar av landet och ligga till grund för planeringen på regional och kommunal nivå samt planeringen inom näringslivet. Genom en sådan regional aspekt på den ekonomiska planeringen kan man på ett naturligt sätt få kontakt med den planering som gäller lokaliseringsfrågorna. En effektiv samordning av statens, landstingens och primärkommunernas samt näringslivets beslut och åtgärder kräver en precisering av de ekonomiska tendenserna på lång sikt även regionvis. Statliga och kommunala beslut och åtgärder på t.ex. kommunikationernas, bostadsbyggandets, skolväsendets och sjukvårdens områden påverkar ju företagens planering och investeringar. Om staten — som motionärerna och också utskottsmajoriteten förordar — skall ange ett utvecklingsalternativ som eftersträvansvärt så måste detta alternativ också föras ned på det regionala planet. Någon statlig dirigering behöver en sådan planering på regionplanet inte innebära. Den bör tvärtom för länsmyndigheter, kommunala myndigheter och företag kunna klarlägga utvecklingstendenserna och stimulera kommunala instanser och andra till lämpliga åtgärder. Med denna redogörelse, herr talman, för motionen och utskottets ställningstagande ber jag att få yrka bifall till bankoutskottets utlåtande nr 29.

Herr talman! Med hänsyn till den utförliga behandling som herr Stefanson ägnat föreliggande <utskottsutlåtande kan jag kort ge min och centerpartiets syn på dessa frågor, som är av väsentlig betydelse för utvecklingen i vårt land. Motionärerna syftar till en vidgning och intensifiering av den statliga planeringen. Vidare eftersträvas en samordning mellan statliga och ickestatliga verksamheter samt mellan olika regioner i landet. Motionärerna anser det därutöver angeläget att fler handlingsalternativ och dessas konsekvenser redovisas i den långtidsplanering som sker. Jag ansluter mig helt till motionärernas — och utskottets — förslag beträffande långtidsutredningarnas arbetssätt, de ekonomiska prognosernas uppföljning, planeringen av arbetskraftsbehovet och den stabiliseringspolitiska anknytningen. Särskilt vill jag dock understryka angelägenheten av att en regional aspekt anlägges på långsiktsplaneringen. I det följande vill jag närmare gå in på detta förslag. Förslaget syftar till att skapa ett instrument som dels ger en samlad bild av utvecklingen i olika delar av landet, dels kan läggas till grund för planeringen på regional och kommunal nivå samt inom <näringslivet. Härigenom skulle man på ett naturligt sätt få kontakt med den planering som gäller lokaliseringsfrågorna. Den totala utvecklingsbilden kan i många fall undanskymma regionala problem av betydande storleksordning. En effektiv samordning av statens, landstingens och primärkommunernas samt näringslivets beslut och åtgärder på t.ex. kommunikationsväsendets, bostadsbyggandets, «skolväsendets och sjukvårdens områden påverkar företagens investeringsplaner och vice versa. Det framstår därför som ytterst angeläget att den regionala aspekten beaktas i högre grad än vad som varit fallet i tidigare långtidsutredningar. Som motionärerna framhåller kan en sådan utveckling emellertid vara förknippad med vissa svårigheter. En sådan svårighet är att privata företag med produktionsenheter i olika regioner visserligen kan tänkas skapa sig en relativt säker uppfattning om sin framtida totala produktion och investeringsvolym men ofta inte kan ange vilken av flera alternativa produktionsanläggningar som kommer att byggas ut, eller var investeringar i nya anläggningar kommer att förläggas. Härtill kommer problem av företrädesvis politisk och administrativ art. Om nämligen staten, som utskottet förordat i det föregående, skall ange ett utvecklingsalternativ såsom eftersträvansvärt måste detta alternativ också preciseras regionvis. Planeringen måste således klart ange en målsättning på det regionala planet. Någon statlig dirigering av övriga sektorer kan däremot självfallet inte få komma i fråga. En viss flexibilitet är angelägen i planeringen även på denna nivå. En regional aspekt på den ekonomiska planeringen skulle ge en naturlig kontakt med den planering som rör l1okaliseringsfrågorna och ge ett bättre begrepp om de problem som måste lösas. Det är nödvändigt att se samhällets ekonomiska, befolkningsmässiga och övriga utveckling i ett sammanhang och ta ett helhetsgrepp på frågan. Annars kan det befaras att syftet med insatser, t.ex. av lokaliseringspolitisk art som sker på ett håll motverkas av andra statliga åtgärder. En särskild utredning om den regionala aspekten på den ekonomiska <långtidsplaneringen synes mycket angelägen. Herr talman! Sammanfattningsvis vill jag yrka bifall till utskottets förslag till en parlamentarisk utredning om en förbättrad prognosverksamhet och planering.

Herr talman! Vi i vårt parti har lämnat vårt stöd till denna begäran om en parlamentarisk utredning om förbättrad prognosverksamhet och ekonomisk planering. Jag skall därför säga några ord som förklaring och motivering till vårt ställningstagande. Vi har särskilt tagit fasta på syftet med denna utredning. Såsom anföres alldeles i början av utskottsutlåtandet är detta syfte att den statliga ekonomiska planeringen skulle kunna, om den bleve bättre, bidra till att göra marknadshushållningen effektivare. Det är ett syfte som självfallet ligger oss varmt om hjärtat.

De är mycket angelägna att understryka att de inte vill arbeta för detaljregleringar och liknande utan att man vill ha fri konkurrens, fri etableringsrätt, fritt konsumtionsoch yrkesval, liberal handelsoch tullpolitik m.m. Jag har fäst mig vid att man också säger sig inte kunna underlåta påpeka det, som man uttrycker det, svårförenliga i att å ena sidan »avsäga sig alla möjligheter att med andra än generella ekonomisk-politiska medel påverka den ekonomiska utvecklingen, å andra sidan ställa så långtgående krav på planering, politiska beslut och ledning för andra sektorer som motionärerna gör». Det är alltså reservanternas kritik mot oss.

Det är just utifrån dessa synpunkter som vi menar att kan man nå en bättre statlig planering så är det ett högst önskvärt syfte, och det är det tyngst vägande motivet för att vi har biträtt denna hemställan. De olika punkterna, sju till antalet, som blivit genomgångna av såväl herr Palm som herrar Stefanson och Mattsson, behöver jag inte uppehålla mig vid. Jag tror inte jag kan framföra några ytterligare synpunkter i det hänseendet, men jag tror att en utredning säkerligen skulle kunna få fram en hel del värdefullt material.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
Herr talman! Jag skall inte säga många ord — det som sagts här är till större delen ett referat av folkpartiets motion — utan nöja mig med några små kommentarer. Herr Åkerlund utläser av reservanternas skrivning att vi är rädda att bli anklagade för att vilja bedriva en socialistisk politik. Jag sade inledningsvis att vi inte har varit rädda för en samhällsmedverkan för att få marknadsekonomin att fungera. Skillnaden mellan oss och de borgerliga har ju endast varit att vi har varit ute ungefär 10—13 år före de borgerliga i dessa avseenden. Herr Mattsson uttalade sig mycket positivt för denna tanke, och det var inte så länge sedan som man från centerpartiets sida sade på sina valaffischer att man sannerligen inte ville sitta i »farbror statens knä». Nu tycks han inte vara rädd för samhället. Han tycks vara den som vill gå längst i dessa avseenden, och jag tror att det ligger åtskilligt i detta. Det kan kanske bli nödvändigt att göra så. Det är bara en enda sak som skiljer oss reservanter från de tre borgerliga partierna. Vi är över hela linjen överens om ait värdesätta en omfattande och så säker prognosverksamhet som möjligt. Den är till nytta i alla avseenden. Vi har sagt att den vill vi ha utbyggd och ännu mera mångsidig. Men vad vi misstror är att en parlamentarisk utredning — som de borgerliga föreslår. Vi tror inte detta vore den rätta vägen. Vi tror inte att det är den rätta lösningen. Jag återkommer till resonemanget om att man vill ha de politiska slutsatserna kopplade till långtidsutredningarna. Det är, som jag även sade förut, så svårt att få de borgerliga att ens några dagar före remissdebatten tala om sina egna politiska slutsatser under så kort tid som ett enda budgetår. Kunde man där vara mera öppen vore mycket vunnet. Vi anser alltså att vi bör ha nytta av en väl utbyggd prognosverksamhet och att låta de organ som redan är inkopplade på detta utveckla sin verksamhet vidare. Det tror jag är den bästa vägen. gens revisorer, vilka senare efter verkställd granskning av stiftelsens verksamhet och förvaltning avgivit i memorialet införd revisionsberättelse. Utöver dessa handlingar hade utskottet haft tillgång till de protokoll som förts vid sammanträdena med stiftelsens styrelse under år 1967.
Herr talman! Vid voteringen om bankoutskottets utlåtande nr 29 råkade jag tyvärr rösta fel. Jag avgav en ja-röst men ämnade rösta nej.

Herr talman! Jag vill i anslutning till den blanka reservation som jag fogat till föreliggande memorial om granskningen av riksbankens jubileumsfond säga några ord. Jag biträder utskottsbeslutet att föreslå ansvarsfrihet för fondstyrelsen. Redan i fjol anförde jag emellertid vissa synpunkter som jag alltjämt förmenar bör beaktas. Det är här först och främst mycket stora pengar som utdelas. Anslagen hittills för de fyra åren 1964— 1967 är 33 miljoner kronor, varav 31 miljoner kronor de två senaste åren. Därför är det angeläget att det redovisas hur mycket som läggs ned på varje projekt för sig. Det finns nu projekt i miljonklassen, men vilka dessa är kan inte utläsas av de handlingar som ställts till riksdagens förfogande. Vidare redovisas endast antalet avslagna ansökningar, vilket är tämligen ointressant, däremot inte deras rubriker. Principerna för anslagsbeviljande förblir nu, liksom tidigare, i tillämpningen höljda i dunkel. Osäkerheten därvidlag skymtar också fram i utskottets memorial. En särskilt viktig fråga, som jag också berörde i fjol, är resultatredovis ningen. Utskottet säger sig ha inhämtat att fondens styrelse avser att i någon form lämna sådan, när projekt börjar slutföras. Jag anser för min del att om, som fallet är, projekt pågår år efter år — ofta med påspädning av anslagen — bör redovisning årligen lämnas i största korthet på fyra å fem rader hur projekten framskrider. När de avslutas är det plats för upplysningar om hur resultatet blivit, var det publicerats och hur det nyttiggjorts etc. Enligt min mening är det nödvändigt att få fortlöpande resultatredovisning såsom jag här antytt, om bankoutskottets ledamöter skall kunna i någon ringa mån följa med vad som händer och dess granskning bli något mer än en tom formalitet. Dessutom bör man tänka på att bankoutskottet får nya ledamöter som ingenting vet om äldre projekt och inte kan begäras slå sig på forskning för att få reda på dem. Det är redan 150 projekt på gång, varav inget redovisat resultat hittills, till en kostnad av 33 miljoner kronor. Hur tror kammarens ledamöter det kommer att te sig för granskaren i bankoutskottet med ett tusental projekt på gång och flera hundra miljoner kronor ute i rörelsen? Även om jag inte har något yrkande anser jag mig skyldig att föra fram en tankeställare för kammarens ledamöter att fundera på.

Herr talman! I den reservation, betecknad nr 1, som fogats till detta utlåtande hemställer högerreservanterna att beredskapslagstiftningen rörande likviditetsoch kassakvoter, vars förlängning vi inte motsätter oss, får en något mindre drastisk utformning än f. n. är fallet fr.o.m. den 1 juli i år. I stället för maximital för likviditetskvot om 25 procent för sparbanker och centralkassor för jordbrukskredit föreslår vi 20 procent, och för andra kreditinrättningar föreslår vi 40 procent i stället för nuvarande 50 procent. Kassakvoter skall enligt vår önskan icke få vara högre än 10 procent, medan utskottsmajoriteten förordar 15 procent. Våra motiv härför är att i praktiken fungerar kreditpolitiken bäst genom överenskommelser och sammanjämkningar och med resonliga krav från riksbankens sida på just t.ex. likviditetsoch kassakvoter. Det är här fråga om beredskapslagstiftning, vars uppenbara syfte är hot, och den lagstiftningen rimmar illa med önskemålen om smidigt handlag. Bankföreningen, Sparbanksföreningen och Försäkringsbolagens riksförbund har också yrkat på antingen avskaffande eller sänkta procentsatser vid bibehållen likviditetsoch kassakvotslagstiftning. Vad så angår placeringskvotsoch ränteregleringslagarna föreslår vi reservanter, att dessa beredskapslagar helt utmönstras såsom obehövliga. Det är också nyssnämnda remissinstansers uppfattning. Över huvud taget delar vi den mening som kommer till uttryck i ett av remissvaren att en fortlöpande dialog mellan de penningvårdande myndigheterna och kreditinstituten ger de bästa resultaten vid den styrning av marknaden som bedöms nödvändig för uppnående av de penningoch valutapolitiska målsättningarna. Inom den ramen bör fördelningen av kapitalet så fritt som möjligt få söka sig till de räntabla projekten, varvid det förvisso finns möjlighet att tillgodose mera socialt betonade önskemål, t.ex. i fråga om bostadsbyggandets finansiering. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 1, som gäller punkten A. Utskottsutlåtandet innehåller också yttrande över ett från vårt håll framfört önskemål om översyn av emissionskontrollen och dennas tillämpning i praktiken. Vi anser en sådan översyn vara väl motiverad och tycker att även övriga metoder för styrning av kreditmarknaden bör överses. Jag biträder därför utskottets skrivning under punkten B och yrkar där bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! I bankoutskottets förevarande utlåtande nr 44 har utskottet behandlat Kungl. Maj:ts proposition nr 94, i vilken föreslås en förlängning av den krediipolitiska beredskapslagstiftningen. Denna lagstiftning omfattar som bekant tre lagar, nämligen likviditetsoch kassakvotslagen, ränteregleringslagen samt placeringskvotslagen. Den kreditpolitiska beredskapslagstiftningen erhöll sin nuvarande utformning genom beslut av 1962 års riksdag. Det finns inte anledning att nu närmare erinra om det utredningsarbete som låg till grund för lagstiftningens utformning. Jag vill inskränka mig till att påminna om att 1962 års lagstiftning egentligen inte innebar några större principiella nyheter i förhållande till de medel som redan tidigare hade kommit till användning inom kreditpolitiken. Ända sedan 1930-talet har vi haft en beredskapslagstiftning, som har gjort det möjligt att ställa krav på bankernas likviditet och kassabehållning. När den nuvarande lagstiftningen antogs var man överens om att dess giltighet skulle begränsas till tre år. Giltigheten för de tre lagarna utgår följaktligen den sista juni i år. Frågan om fortsatt giltighet, liksom frågan om eventuella ändringar i lagstiftningen, skulle tas upp till prövning före utgången av denna tid. Riksbanksfullmäktige har nu i full enighet gjort framställning om att lagarna i oförändrat skick skall erhålla förlängd giltighet under en ny treårsperiod, dvs. till utgången av juni månad 1971. Såsom motiv för sin framställning anför fullmäktige att lagarna fullgör en beredskapsfunktion och att de tjänar som bakgrund till de kreditpolitiska arrangemang som riksbanken upprätthåller på berörda områden. Fullmäktige i riksgäldskontoret, som har yttrat sig i ärendet, är också eniga i sitt tillstyrkande av fortsatt giltighet av beredskapslagarna. Bankoutskottet finner vid sin prövning att skäl finnes för en tillstyrkan av förlängning av de tre beredskapslagarna i oförändrat skick.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

Herr talman! I belysning av det resonemang som vi förde helt nyligen om utvecklingstendenserna i svensk ekonomisk politik — utvecklingstendenser i detaljingripande riktning eller i riktning mot en ökad marknadshushållning och en friare linje över huvud taget — vill jag tillåta mig att göra ett litet påpekande för herr Ståhle. Herr Ståhle säger att den beredskapslagstiftning som det här är fråga om inte innebär några större principiella nyheter. I själva verket fick vi någon gång i miten på 1930-talet en beredskapslagstiftning innebärande kassareservbestämmelser med procenttal som var modesta i jämförelse med dem vi nu har. Några likviditetskvoter existerade inte på den tiden och var icke heller ifrågasatta. Likviditetskvoter infördes i samband med att beredskapslagstiftningen om kassareservbestämmelser avskaffades; jag kan inte minnas exakt vid vilken tidpunkt men gissningsvis i början på 1950-talet. Sedan likviditetskvoterna hade införts fick vi något senare — om jag nu minns rätt i tidsföljden — bestämmelserna om räntereglering och placeringskvoter. Man måste nog säga att tendensen, i varje fall på detta område, inte har gått i riktning bort ifrån detaljregleringar på området utan snarare i riktning mot skärpta sådana regleringar, även om det är riktigt som sägs att det ännu så länge endast är fråga om beredskapslagstiftning. Men vid olika tillfällen under senare år har denna beredskapslagstiftning åberopats som ett hot för att driva igenom önskemål från riksbankens sida gentemot övriga kreditinstitut.
Herr talman! Inom utskottet är vi eniga om att det behövs någon form av beredskapslagstiftning på detta område. Herr Åkerlund anser att andra principer bör tillämpas när det gäller att bestämma likviditetskvoten och när det gäller affärsbankernas överenskommelser med riksbanken. Det har under årens lopp visat sig att svårigheterna härvidlag överdrivits i allra högsta grad. I de flesta fall har möjligheter funnits att på frivillighetens väg träffa överenskommelser mellan <affärsbankerna, sparbankerna och riksbanken. Utskottsmajoriteten har den uppfattningen, att det är nödvändigt med en spärr och att riksbanken har möjligheter om situationen så skulle påkalla tillgripa lagstiftningen. Det torde vara av värde att påpeka, att lagen under den sista treårsperioden bara har tilllämpats en enda gång, nämligen i fjol höst i samband med den engelska devalveringen. Vi anser att riksbanken även i fortsättningen skall ha denna möjlighet.

Herr talman! Herr Mattsson i Eneryda har frågat mig om jag vill medge uppdelning av inbetalning av bilskatt till sex gånger per år för lastbilar samt medge att även för lastbilar som avregistrerats och återregistreras eller nyregistreras i början av året bilskatten får fördelas på tvåmånadersperioder. Genom den ändring i bestämmelserna om anstånd med erläggande av bilskatt som skett med verkan fr.o.m. den 1 januari 1968 har en utvidgning av möjligheten till anstånd skett. Bland annat har den som förut kunnat få anstånd erhållit möjlighet att betala skatten genom högst fyra — mot tidigare två — delbetalningar under kalenderåret. Denna periodindelning torde vara tillräcklig och någon anledning att ytterligare utvidga antalet betalningsterminer anser jag f. n. inte föreligga. Frågan om anstånd för lastbilar som inte var regi strerade vid årets ingång övervägs av bilskatteutredningen. Förslag härom väntas under år 1968.
Herr talman! Jag ber att till statsrådet och chefen för finansdepartementet få framföra mitt tack för svaret. På grund av den senaste bilskattehöjningen har skatten för främst lastbilar kommit upp till en sådan höjd — oftast över 10 000 kronor per år — att jag för min del tycker att alla skäl talar för att inbetalningen borde kunna delas upp enligt samma regler som gäller för den vanliga skatten och omsättningsskatten, nämligen i tvåmånadersperioder, dvs. sex gånger per år, för en bil som är registrerad hela året. Vidare finns det en del synpunkter att lägga på frågan i vad det gäller omregistrerade bilar, som varit avregistrerade t.ex. på grund av att det inte funnits arbete under vinterhalvåret men sedan omregistrerats i början på året. Jag är glad att bilskatteutredningen kommer att behandla detta spörsmål och att förslag kan förväntas under 1968. En bil som inregistreras i januari månad får enligt nuvarande regler betala hela skattebeloppet, 10 000—12 000, på en gång. En annan fråga gäller fordonskombinationer. För en dragbil med två eller flera påhängsvagnar eller släpvagnar är reglerna sådana, att skatten egentligen skall överstiga 4000 kronor för att inbetalningen skall få uppdelas på fyra gånger per år. Beträffande sådana fordonskombinationer kan skatten överstiga 10000 kronor men ändå inte få uppdelas utan kanske mer än hälften måste betalas under första perioden. Jag hoppas att även denna delfråga kommer att behandlas av bilskatteutredningen, och jag hoppas också att förslag kan framläggas snarast möjligt. Vidare är det för närvarande ett problem för många, att de icke anser sig kunna registrera sina lastbilar vid månadens slut, därför att bilskatten nu uträknas per hel månad. Jag hoppas att finansministern är villig medverka till att man här får en annan tingens ordning, så att skatten kan uppdelas inte per månad utan för kortare tid. Helst borde skatten räknas ut per dag men det kanske inte är möjligt. Det är t.ex. synnerligen orättvist att för en lastbil få betala skatten för hela månaden, t.ex. 1000 kronor, när den inte används mer än några dagar. I förhoppning om att finansministern är välvilligt inställd till dessa problem tackar jag än en gång för svaret.

Herr talman! Herr Johan Olsson har frågat mig om tidpunkten för ikraftträdandet av beslutet om ny organisation av företagareföreningarna och om de övergångsåtgärder som är erforderliga. Av naturliga skäl har några övergångsbestämmelser inte kunnat utformas i denna fråga förrän riksdagen fattat sitt beslut med anledning av propositionen om riktlinjer för företagareföreningarnas organisation och verksamhet. Vår inställning är emellertid att man bör rubba så litet som möjligt på företagareföreningarnas rätt att självständigt bestämma över sina stadgar. Därför har man i propositionen begränsat sig till att föreslå att stat och landsting skall utse majoriteten av styrelseledamöterna med hänsyn till att det är statens och landstingens medel föreningarna förvaltar. Som jag redan uttalat i kammaren är det ingalunda meningen att några omedelbara åtgärder skall vidtas, utan företagareföreningarna kommer att beredas tillfälle att ta ställning till styrelsesammansättningen vid nästa ordinarie årsmöte 1969.

Herr talman! Jag ber att till inrikesministern få framföra mitt tack för svaret på min fråga. Avsikten med frågan var ju närmast att snabbt få reda på något om Öövergångsbestämmelserna. Företagareföreningarna håller ju vid denna tidpunkt sina årsmöten, och många har då frågat sig om man redan nu skall ta hänsyn till riksdagsbeslutet i förra veckan när det gäller antalet styrelseledamöter och bestämmelserna om att staten och landstinget skall ha majoritet i styrelserna. Jag tycker att svaret är positivt däri att inrikesministern säger, att »man bör rubba så litet som möjligt på företagareföreningarnas rätt att självständigt bestämma över sina stadgar». Det är alltså en positiv inställning till en smidig övergång, tycker jag, som man har anledning att notera. Många problem uppstår dock, och därför är det angeläget att det snabbt kommer fram bestämmelser, som reglerar vissa detaljer. Man får förutsätta att landstingen redan i höst skall utse representanter i föreningarna, vilka representanter då skall träda till den 1 januari 1969, samt att också staten vid det tillfället har utsett sina representanter. Frågan är då: Vem bestämmer antalet ledamöter i styrelsen, och när kan det ske? Staten och landstinget skall ju ha majoritet, men för att kunna genomföra detta måste man ju ha ett bestämt besked om antalet styrelseledamöter. Minst sju styrelseledamöter har rekommenderats. Då skulle staten och landstinget kunna utse fyra och föreningen tre ledamöter. I samband med behandlingen av frågan i riksdagen framfördes från många håll önskemål om att hantverk och industri skulle vara väl representerade i styrelserna. En möjlighet att tillgodose detta önskemål vore att öka antalet styrelseledamöter från sju till nio. Skulle staten vara beredd att nöja sig med två representanter och landstinget med tre, fick de tillsammans majoritet i styrelsen. Hantverk och industri skulle då få fyra representanter. Det tycker jag skulle vara en lämplig lösning. Det står dock i propositionen att landstinget och staten skall ha lika många styrelseledamöter vardera. Då skulle de tillsammans få sex styrelseledamöter, och det skulle bli endast tre kvar för föreningens eget val. Företagareföreningarna har också en del andra frågor att ställa, t.ex. hur ofta räntebeloppen skall inlevereras till statsverket och huruvida föreningen får behålla räntan av de medel, som kan anses vara föreningens egna men som är utlånade. Det är ju inte möjligt att få svar härpå på alla punkter i en enkel fråga, men jag skulle vilja uttala önskemålet om att övergångsbestämmelserna mycket snart utformas så att vederbörande parter vet hur de skall handla.
Herr talman! Jag tänker inte gå in på att svara på alla de frågor som herr Johan Olssen tog upp. De är viktiga, det är vi helt medvetna om. Företagareföreningarnas förbund kommer att ha en sammankomst i Härnösand den 18 och 19 juni. Där skall vi medverka från departementet och har då för avsikt att lämna alla de besked som är möjliga att lämna, också i de i och för sig viktiga frågor som herr Johan Olsson här har tagit upp.

Herr talman! Herr Wallmark har frågat chefen för finansdepartementet om han är villig att ge kammaren en redogörelse för hur framskridna planerna är och vad konsekvenserna blir för Sverige om den planerade europeiska storacceleratorn förläggs till Lunsenområdet. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Inom den europeiska organisationen för samarbete på kärnforskningsområdet, CERN, diskuteras f.n. förutsättningarna för en europeisk storaccelerator. CERN har undersökt ett flertal olika områden i Europa, däribland Lunsenområdet söder om Uppsala, för lokalisering av acceleratorn. Vid en bedömning av nio områden som gjorts av en särskild expertgrupp inom CERN har Lunsenområdet i vissa avseenden ansetts mycket väl lämpat för placering av acceleratorn. Området har också ansetts ha en del nackdelar, bl.a. i fråga om klimat. Enligt CERN:s nuvarande tidsplan torde CERN:s Council tidigast i december 1968 kunna fatta beslut om hemställan till medlemsstaterna om projektets genomförande och för sin del välja förläggningsområde. Konsekvenserna för Sverige vid en eventuell placering av acceleratorn i Lunsenområdet är ännu inte möjliga att överblicka. Dessa konsekvenser är avhängiga av bl.a. de villkor för placeringen som kan komma att uppställas av CERN.
Herr talman! Jag ber att få framföra mitt tack till statsrådet Palme för svaret. Att jag riktade min fråga till chefen för finansdepartementet berodde på en information på hög nivå som jag hade fått och som tydligen var felaktig. Jag ber om överseende för det. Detta ärende har ju vandrat mellan olika instanser under en lång rad av år. Redan i oktober 1963 begärde atomforskningsrådet att vi skulle göra en utredning om att förlägga en sådan här storaccelerator till Sverige. I juli 1964 skickade CERN ut en begäran att medlemsländerna skulle undersöka en lämplig förläggningsplats. I december 1965 kom atomforskningsrådet med en utredning och begärde att regeringen skulle erbjuda Lunsenområdet. I mars 1966 behandlade forskningsberedningen dessa frågor. I juni 1966 tillsatte chefen för ecklesiastikdepartementet en sakkunnigutredning under ledning av dåvarande statssekreteraren Moberg.

Dessutom har det upplysts om att ungefär en fjärdedel av pengarna har säkrats. Detta är ett av de största vetenskapliga objekt som kanske någonsin har förekommit. Det rör sig alltså om en 300 giga-elektronvolts-protosynkrotron. Det är alldeles uppenbart att frågan om var denna skall förläggas har en avgörande betydelse, om Sverige skall delta. Kostnaderna beräknades för ett flertal år sedan till ett belopp av storleksordningen 2 miljarder svenska kronor. Nu förefallar det som om utredarna har utgått ifrån att området faktiskt är erbjudet, även om såvitt jag kunnat bedöma regeringen inte gjort detta. Den lilla historik som jag nu har snabbt tecknat visar emellertid, att ärendet successivt har handlagts utan att riksdagen över huvud taget har fått tillfälle att diskutera det, och såvitt jag kan förstå synes det inte heller ha varit avsett att ärendet skall diskuteras här. I den promemoria som ecklesiastikdepartementet skickade ut i februari 1967 ville man ha in sina remissvar till hösten, eftersom man enligt promemorian väntade ett definitivt ställningstagande från CERN-organisationen före årets slut och ett ställningstagande från svenska regeringen redan under hösten 1967. Det måste tyda på att regeringen avsåg att ta en definitiv ställning till frågan utan att över huvud taget underställa riksdagen den. Jag vill tilllägga att remissinstanserna är ytterligt splittrade. Jag hade förutsatt att statsrådet Palmes svar skulle innehålla också någonting om när och under vilka former riksdagen skall få ta ställning till denna stora fråga. Jag skulle också gärna vilja veta, vilka jämförande analyser som man gör mellan olika forskningsobjekt så att vi kan få en meningsfylld prioriteringsdiskussion. Dessa frågor är de mest väsentliga för att vi skall kunna diskutera den här frågan. Det är alldeles uppenbart att de stora pengar, som skall läggas ned på ett forskningsobjekt av detta slag, måste tas från något annat område, och det blir naturligtvis från det totala forskningsområdet. Herr talman! Jag är kanske sålunda fortfarande en smula okunnig efter det svar som statsrådet Palme har lämnat.
Herr talman! Detta är kanske inte ett lämpligt ämne för en enkel fråga, men låt mig ta upp två saker som herr Wallmark berörde. Han säger att detta forskningsobjekt måste bedömas i förhållande till andra forskningsobjekt. Ja, visst måste vi göra det. Detta är ett mycket stort projekt, om vi skulle lägga oss ombord med det. Just därför skickade vi ut ett ganska omfångsrikt frågeformulär till hela den svenska forskningsvärlden, i vilket vi bad om en prioritering beträffande detta forskningsprojekt i jämförelse med andra. Jag har något skämtat med den akademiska världen, eftersom svaren ungefär var av den karaktären att var och en förklarade sig vilja ha en accelerator under förutsättning att det inte påverkar någon annan forskning. Därav blev vi inte ett dugg klokare. Inne börden var ju bara att man överläm nade till Kungl. Maj:t och riksdagen att avgöra frågan. Herr Wallmarks andra fråga gällde varför icke riksdagen är inkopplad. På den frågan vill jag svara, att det aldrig har varit vår tanke att icke koppla in riksdagen på en fråga som gäller en miljardinvestering. Men vi kan ju inte gå till riksdagen förrän vi har någonting att meddela. Vi skaffade in materialet hösten 1967 så att vi skulle ha hela underlaget för att under år 1968 kunna gå till riksdagen, om vi bedömde det vara möjligt. Nu har vi fått lov att skjuta på det hela, men jag vill försäkra herr Wallmark, att ett beslut i denna fråga under alla förhållanden kommer att föreläggas riksdagen. Jag är naturligtvis alltid beredd att i interpellationsform eller i annan form diskutera detta projekt. Jag kan som en särskild poäng nämna att när jag nyligen var på RIFO tog jag tillfället i akt att inför detta sällskap, där ju riksdagen spelar en mycket stor roll, framlägga den här problematiken, om än i största korthet.
Herr talman! Jag har också tagit del av samtliga remissyttranden, och jag har gjort precis samma reflexion som statsrådet Palme. De har alltså inte varit till nämnvärd ledning. Men förutsättningen för att ett remissyttrande skall kunna vara meningsfullt är ju att det finns en ordentlig jämförande analys, att man får ta ställning till alternativ. Annars tycker var och en på sitt eget område. Men vad som gjorde mig fundersam var framför allt de punkter i promemorian, där man säger att man väntade definitivt ställningstagande från CERN redan i december 1967 och att regeringen skulle ta ställning redan hösten 1966. Detta är ett exempel på ett ärende, som hanteras steg för steg. När det så småningom kommer till riksdagen torde det vara utomordentligt svårt att så att säga backa ut, om man skulle finna anledning därtill. Jag hälsar annars med tillfredsställelse att riksdagen kommer att få ta ställning. Men jag förutsätter att det blir under sådana former att det är möjligt för riksdagen att göra en fri prövning. Jag förutsätter också att statsrådet Palme låter göra sådana analyser, att riksdagen har möjlighet att på ett mera meningsfullt sätt än i remissinstanserna väga de olika alternativen mot varandra. Anslår vi 80 eller 100 miljoner till detta ändamål, måste vi veta vad det är som vi får skära ned i stället.
Herr talman! På den sista punkten vill jag försäkra herr Wallmark att det är precis på det sättet vi resonerar och att detta naturligtvis kommer att redovisas. Det är givetvis besvärligt att få det internationella samarbetet att passa med vårt lagstiftningsarbete här hemma. Vi har ständigt i CERN och på andra håll sagt, att vi icke är fria att fatta beslut och engagera oss därför att vi har riksdagen att tänka på, det beslutande organet i Sverige. Vi har alltid begärt att man skall anpassa sig så att frågorna kan föreläggas riksdagen på ett meningsfullt sätt. I den ambitionen kommer vi icke ett ögonblick att svikta. Men svårigheten är att vi när vi ger Oss in i internationella sammanhang rent definitionsmässigt icke är ensamma.

Herr talman! Herr Kaijser har frågat chefen för utbildningsdepartementet om regeringen avser att låta riksdagen taga ställning till den omorganisation av universitetsstudierna som skall bygga på den av universitetskanslersämbetets arbetsgrupp för fasta studiegångar m.m. framlagda utredningen. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. 1965 års riksdag har med anledning av proposition 1965:141 godkänt riktlinjerna för utbyggnad och organisation av universitetsoch högskoleväsendet fram till början av 1970-talet, vilket innebar bl.a. att en fastare organisation av utbildningen fram till primärexamen vid de filosofiska fakulteterna skulle genomföras. En arbetsgrupp inom universitetskanslersämbetet har under våren 1968 lagt fram ett förslag till utbildningslinjer vid de filosofiska fa kulteterna. Arbetsgruppens förslag remissbehandlas f. n. Avsikten är att denna fastare organisation skall införas den 1 juli 1969. Såsom framgått av bl.a. uttalanden av dåvarande chefen för ecklesiastikdepartementet i riksdagsdebatten med anledning av nämnda proposition är det regeringens avsikt att för riksdagen redovisa principerna för utformningen av fasta studiegångar.

Herr talman! Jag ber att till statsrådet Moberg få framföra mitt tack för det svar som han har lämnat. Jag betraktar det som positivt. Uttalandet att det är regeringens avsikt att för riksdagen redovisa principerna för utformningen av fasta studiegångar uppfattar jag så, att riksdagen också skall ha tillfälle att uttala någon mening om utformningen av dessa principer. UKAS förslag har ju blivit föremål för betydande kritik i den offentliga debatten och i många av de remissvar som jag åtminstone flyktigt har tagit del av. Det är därför som min fråga har fått en sådan formulering — jag frågar om den omorganisation som skall bygga på det av arbetsgruppen framlagda förslaget. Jag räknar med att det skall modifieras en hel del.

Herr talman! Herr Lidgard har frågat om de elever, som i samband med årets studentexamen förklarats berättigade undergå omprövning i visst ämne, kan beräkna att före läsårets slut erhålla nödig information om stödundervisning, eventuella tentamensperioder o. d., som är av betydelse för planläggningen av deras studier. Efter bemyndigande av Kungl. Maj:t har skolöverstyrelsen utfärdat bestämmelser om flyttning, mindre studiekurs, förlängd undervisning och stödundervisning för gymnasieelever som detta år genomgår gymnasiets årskurs 3. Dessa bestämmelser har publicerats i Aktuellt från skolöverstyrelsen den 18 april 1967 och delgetts rektorer och skolstyrelser. En påminnelse om bestämmelserna har intagits i Aktuellt den 22 februari 1968. Samtliga berörda elever har dessutom informerats genom en av skolöverstyrelsen utgiven broschyr. Först sedan årets studentexamen slutförts föreligger underlag för bedömning av omfattningen av särskilda åtgärder för omprövning och tid för dessa. Eleverna kommer att snarast därefter få underrättelse härom genom rektor eller skolstyrelse.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Moberg för svaret. Det låter ju väldigt fint när det står i svaret, att skolöverstyrelsen har utfärdat bestämmelser om flyttning, förlängd undervisning etc. Jag skall be att få läsa upp de bestämmelser som finns så att kammarens ledamöter skall kun na bilda sig en uppfattning om vilka möjligheter de elever, som nu tar del av bestämmelserna, har att verkligen orientera sig i saken. Det heter om omprövning att under förutsättning av Kungl. Maj:ts medgivande kommer elever som inte godkänts i examen 1968 att medges generell rätt till omprövning. Denna omprövning skall fullgöras under läsåret 1968/69, och sådan elev äger rätt att delta i förlängd undervisning, upprättad på villkor som anges i punkten 3. När det gäller de speciella elever, som berörs i min fråga, så finns det under punkten 3 i cirkuläret en liten mening om dem också. Det heter att om komplettering till fullständig examen sker under läsåret 1968/69 genom särskild prövning eller omprövning och ingår i prövningen centralt utgivet skriftligt prov, så skall det förläggas till den av skolöverstyrelsen bestämda skrivningsdagen. Det är ju en rambestämmelse — kan man säga — som ger ytterst litet av de detaljerade besked som dessa elever kan behöva. Det ser ju illa ut att jag har ställt denna fråga, när man tar del av meddelandet att »samtliga elever dessutom har informerats genom en av skolöverstyrelsen utgiven broschyr». Det verkar ju som om alla har fått veta vad som är beslutat. Till min lilla ursäkt i det här sammanhanget kan jag åberopa att jag, innan jag ställde frågan, varit i kontakt med den avdelning på skolöverstyrelsen som handlade den. Då hänvisades jag till cirkuläret, men fick inget besked om broschyren. Jag var i kontakt med en av landets största skolförvaltningar och fick besked om att stödundervisning kommer att anordnas efter särskilda regler, som skall sändas ut. Men jag fick inte veta någonting om broschyren. Jag har även varit i kontakt med ett av våra större läroverk här i staden, där man har en erkänt skicklig rektor, och jag fick inte heller där veta någonting om broschyren. Jag kan också nämna att jag har en son, som gått på jord icke försvåras. gymnasiet, och han har inte heller fått del av broschyren. För en halvtimme sedan, efter att ha läst svaret, tog jag kontakt med en av våra skickligaste kuratorer vid läroverken här i Stockholm och fick det beskedet, att det var riktigt att man hade fått en broschyr, men man hade fått den i en mycket begränsad upplaga. Han trodde att det var i fem eller sex exemplar. På den skolan hade man själv duplicerat materialet och lämnat ut det, medan det tydligen inte har trängt igenom på andra håll. Jag känner mig därför litet ursäktad för att ha ställt min fråga. Jag har inte hunnit ta del av broschyren, men jag fick den uppläst för mig. Då kunde jag konstatera, att statsrådet Moberg och jag kanske i viss utsträckning kan ta varandra i hand när det gäller bristande kunskaper på detta område. Statsrådet svarar nämligen, att man senare kommer att ta ställning till tidpunkten för de prövningar som skall äga rum. Först sedan årets studentexamen slutförts föreligger, sade han, underlag för bedömning av omfattningen av särskilda åtgärder för omprövning och tid för dessa. Går man till denna broschyr finns faktiskt tiden för dessa omprövningar angiven. Herr talman! Eftersom statsrådet Moberg emellertid landar på det riktiga planet, nämligen att han talar om att upplysningar kommer att meddelas eleverna så snart detta är möjligt, ber jag att få tacka för svaret.
Herr talman! Det är lätt att göra sig löjlig över olika bestämmelser som våra myndigheter utfärdar. Jag kan bara försäkra herr Lidgard, att skolöverstyrelsen på denna punkt gjort allt vad man rimligen kan kräva att den skall göra i denna fråga. Vad gäller den där broschyren, som utsänts i fem exemplar till en skola, kan jag som lekman tycka att det är ett tillräckligt underlag för skolans ledning för att den skall kunna orientera eleverna. Vad gäller min upplysning om en tidpunkt, som ytterligare skulle lämnas av rektorerna, så gäller det tiden för den muntliga prövningen, herr Lidgard. Vad som står i broschyren är tidpunkten för skrivningarna.

Herr talman! Herr Häbinette har frågat finansministern om han är villig att medverka till att statens vattenfallsverk vid sina planeringar av nya stolplinjer i största möjliga utsträckning tar hänsyn till strukturen i landskapsbilden. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. För att få dra fram elektriska starkströmsledningar fordras tillstånd. Detta meddelas av Kungl. Maj:t och i vissa fall av kommerskollegium. Vid handläggningen av tillståndsärendena beaktas markägarnas intressen. Hänsyn måste också tas till naturvården och andra intressen. Självfallet måste man se till att ledningarna vållar minsta möjliga intrång och olägenhet. Den ordning som nu tillämpas vid framdragning av elektriska ledningar får anses ta rimlig hänsyn till olika intressen och således även till jordbrukets brukningsproblem som interpellanten huvudsakligen uppehåller sig vid i interpellationen. Jag kan därför inte finna det erforderligt att vidta åtgärder i den av interpellanten åsyftade riktningen.

Herr talman! Jag skall be att få tacka statsrådet Wickman för svaret på min interpellation. Dess värre är det kanske så, att den i någon mån missuppfattats av dem som tagit del av interpellationen och handlagt den. Av svaret får man otvivelaktigt den uppfattningen att vederbörande diskuterar frågorna utifrån den enskilde markinnehavarens utgångspunkt. Så var det inte avsett från min sida. Jag menade, att framför allt när man drar fram nya stora stolplinjer i nord—sydlig riktning — det gäller i stort sett detta — skulle Kungl. Maj:t kunna medverka till att Vattenfall beaktar den pågående strukturförändring som sker genom rationaliseringen inom jordbruket. Vi har antagit den nya jordbrukspropositionen, där man mycket hårt betonar vikten av rationella enheter och allt vad därtill hör. Samtidigt kan man utan att tveka söka sig fram med kraftiledningar efter de mest fruktbara dalgångar och slättbygdsområden, där man kan skapa rationella jordbruk. Jag tycker att detta är felaktigt. Vi har så mycket mark av annan karaktär här i landet att man borde kunna styra denna aktivitet. I min interpellation har jag också sagt, att det inte nämnvärt kan fördyra kraften för förbrukarna om man gör en avvägning och kanske väljer vägar där det är något dyrbarare eller svårare att bygga dessa kraftlinjer. Det finns inte mycket att kommentera i statsrådets svar, men andra stycket i svaret finner jag märkligt. Där påpekas för mig, för kammaren och för riksdagen, att det »fordras tillstånd» för att dra fram en ledning och att man »beaktar markägarnas intressen». Ja, statsrådet Wickman, jag känner till det där och jag känner till vad »beaktande» innebär. Det är minsann inte så mycket som ligger bakom dessa ord i interpellaiionssvaret. Man tar »nödig hänsyn till naturvården och andra intressen», heter det vidare. Högst märkligt, må jag säga. Man skall vålla »minsta möjliga intrång och olägenhet». Men detta bekräftar bara vad jag nyss sade att den som skrivit detta har missförstått situationen. Det är inte så jag menar. Jag har talat om jordbruksrationalisering i stort, där man försöker skapa enheter som verkligen skall kunna få fram de livsmedel som man från regeringshåll har sagt skall komma fram till låga priser. Då tycker jag att regeringen också skulle kunna medverka till att det verkligen underlättades för jordbrukarna att klara av dessa problem. 1968, föreslagit riksdagen att dels godkänna vad som föreslagits i statsrådsprotokollet om ändrad metod för prisreglering av vissa beställningsbemyndiganden, dels till Reglering av prisstegringar under begränsade anslag för budgetåret 1968/69 anvisa ett anslag av 200 000 000 kronor.

Herr talman! Sedan lång tid tillbaka har det lyckligtvis rått enighet i försvarsfrågan tack vare att försvarsuppgörelser i förväg kunnat träffas mellan de olika partierna. Vi har därför här i riksdagen inte haft några debatter på detta område under lång tid. Jag bortser då givetvis från den diskussion, som förra våren fördes om försvaret, men det gällde då endast att ordna för ett provisorieår. Det är beklagligt, att enighet denna gång inte kunnat nås om försvarsutgifterna för den kommande perioden. Jag tänker emellertid här inte gå närmare in på orsakerna till att enigheten denna gång brutit samman; det har redan skrivits och talats mycket om den saken. Så mycket kan väl sägas att vi från mittenpartiernas sida ansträngde oss för att komma till en överenskommelse. Jag beklagar att förhållandena blivit sådana som de är. Jag beklagar det så mycket mer som den enighet som rått skapat respekt i vår omvärld för vår vilja och förmåga att upprätthålla den = alliansfria utrikespolitiken, grundad på ett starkt försvar. Man kan nämligen inte bortse ifrån att denna politik med flerpartiuppgörelser haft stor betydelse även internationellt sett. En av utgångspunkterna för det försvarsbeslut, som riksdagen nu går att fatta, är att det skall omfatta mer än ett år. Med hänsyn till långtidsplaneringens betydelse för att nå bästa möjliga effekt av kostnaderna och för att på ekonomiskt lämpligaste sätt kunna utnyttja tilldelade resurser, har vi hittills ansett att ett försvarsbeslut i princip bör vara flerårigt. Endast härigenom kan planeringen utvecklas konsekvent och målmedvetet och en godtagbar försvarsekonomi åstadkommas. Men då bör ett sådant beslut grunda sig på en flerpartiuppgörelse. Detta har som nämnts inte varit möjligt i försvarsutredningen. Inte heller i statsutskottet har vi lyckats komma närmare varandra. Den ytterst korta tid vi haft till förfogande för behandling av detta ärende har inte heller befrämjat ett sådant önskemål. Då vi inte kan biträda Kungl. Maj:ts föreliggande förslag, som avser den kommande fyraårsperioden, har från borgerligt håll i anledning av en av mittenpartierna väckt motion gjorts ett gemensamt yttrande, i vilket vi framhåller att vi inte känner oss bundna för längre tidrymd än den för vilken det beslut riksdagen fattar konstitutionellt gäller, nämligen för budgetåret 1968/69. Den omständigheten att vi framlagt långsiktigare alternativ kommer — om dessa av riksdagen avvisas — inte att låsa oss i våra försök att snarast återigen försöka uppnå en bred samling kring en trygghetsskapande försvarspolitik. Försvarsfrågan synes oss nämligen vara så viktig för vårt land, att ett sådant försök är värt alla ansträngningar. Med detta allmänna principuttalande skulle jag, herr talman, gärna vilja säga några ord om några mera konkreta spörsmål, som sammanhänger med det utlåtande vi nu har att behandla. att riksdagen skulle godkänna i motionen uppdragna huvudlinjer för vårt lands säkerhetspolitik. Vi kan med tillfredsställelse konstatera, att dessa huvudlinjer i allt väsentligt överensstämmer med dem på vilka departementschefen grundat sina bedömanden. Men då det gäller att draga slutsatserna av vår säkerhetspolitiska situation, kan vi inte helt följa Kungl. Maj:t. Vi anser nämligen, att denna situation kräver en klarare uttryckt strävan än vad som Kungl. Maj:ts förslag innebär att bibehålla styrkan av vårt försvar gentemot omvärlden. Detta kan enligt vår mening åstadkommas genom en något högre medelstilldelning än den av Kungl. Maj:t förordade och genom en i motsvarande grad högre planeringsnivå.

Vad nu närmast beträffar nästa budgetår skiljer sig mittenpartiernas förslag från Kungl. Maj:ts med cirka 88 miljoner kronor. Det är visserligen ingen stor summa, men vi tror att detta belopp — som vi anser till största delen bör komma försvarsgrenarnas stora materielanslag till godo — skall åstadkomma en större effekthöjning än anslagsökningen i och för sig ger anledning förmoda. Sålunda kan med den av mittenpartireservanterna föreslagna ekonomiska ramen och planeringsinriktningen vissa förbättringar genomföras. Vad armén beträffar kan sålunda ett antal pansarbrigader bibehållas och kvalitetssänkningen vid luftvärnet hejdas. För marinen kan torpedbåtbeståndet ökas och en snabbare utbyggnadsoch omsätt ningstakt beträffande fasta och rörliga kustartilleriförband bli möjlig. För flygvapnets del torde en viss minskning av fredsoch krigsorganisationen inte kunna undvikas vid övergången till flygplan 37. Nedgången i antalet krigsförband vid flygvapnet torde emellertid i inte oväsentlig grad uppvägas av den ökade effekt detta flygplan får jämfört med andra tänkbara projekt. Den anslagshöjning i förhållande till Kungl. Maj:ts förslag som vi föreslagit skulle betyda mycket, inte endast för att, som nyss nämnts, höja försvarseffekten utan även med tanke på att de minskade beställningar som Kungl. Maj:ts förslag med all säkerhet medför kommer att beröra många industrianställda såväl inom som utom försvaret. Detta var i stora drag vad mittenpartireservanternas höjning av anslagen för nästa budgetår skulle kunna medföra. Jag kanske också bör säga några ord om = reservationsmedelsförbrukningen. Vi reservanter delar departementschefens uppfattning att någon förbrukning av anslagsbehållningen utöver det belopp, som innehålls genom konjunkturanpassningen under budgetåret 1966/67, inte bör ske. Riktpunkten vid denna konjunkturanpassning var 350 miljoner kronor. Departementschefen säger nu att detta belopp på grund av olika orsaker nedgått till 242 miljoner kronor. Enligt vår mening bör återtagningsbeloppet rätteligen vara 290 miljoner kronor, med vilket belopp krigsmakten ålagd reservationsmedelsökning på materieloch byggnadsanslag uppgått. Vi har funnit att krigsmakten följt statsmakternas direktiv och nått anbefalld reservationsmedelsökning. Jag har svårt att förstå departementschefens beräkningar på denna punkt, då jag jämfört med de beräkningar som <riksrevisionsverket har gjort. Jag vill också säga några ord om prisregleringen. : Departementschefen utgår från en utgiftsram med reducerad priskompensation enligt 1967/68 års prin ciper. Mittenpartireservanterna har svårt att ansluta sig till detta förslag. Departementschefens mening är att reduceringen skall uppvägas av produktivitetsförbättringar på totalramen. Det är svårt — för att inte säga omöjligt — att mäta dessa förbättringar. Myndigheterna blir därför ovissa om vilken medelsförbrukning som är möjlig på varje anslag såväl vid planering för kommande som under löpande budgetår. Det är tänkbart att produktivitetsförbättringar kan komma att utebli, vilket då direkt återverkar på försvarseffekten genom bristande kompensation. Detta betyder cirka 30 miljoner kronor per år under förutsättning av lönestegring om minst 2,5 procent per år. Om jag inte missminner mig har departementschefen beräknat densamma till 20 miljoner kronor. Vilket belopp som är riktigt kan jag för min del knappast avgöra. I avvaktan på vidare utredning och intill dess möjligheter skapats för att mäta produktivitetsförbättringens storlek har vi yrkat att beslut fattas om att full kompensation för prisoch lönestegring skall utgå tills vidare. Den anslagsförstärkning, herr talman, som mittenpartierna nu föreslår är som nämnts inte stor och bör ligga inom ramen för vad vi orkar med även om vårt statsfinansiella läge är besvärligt. Som jag nyss försökte utveckla skulle den ökning vi föreslår dock kunna rätt avsevärt stärka försvarseffekten eller åtminstone hindra att den sjunker till en sådan nivå att försvarsorganisationen blir oekonomisk och inte värd sitt pris. Och jag tror att det behövs. Visserligen råder — om man ser till vår omedelbara närhet — en viss avspänning, allmänpolitiskt sett. Men i andra delar av världen är situationen annorlunda. Vi kan därför inte invagga oss i säkerhet. Vi vet nämligen av erfarenhet hur förhållandena lätt kan ändras och hur vi snabbt kan ställas inför en hotande situation. Då jag, herr talman, har anledning tro att debatten i försvarsfrågan kommer att ta ganska lång tid vill jag inte fördröja densamma även om det vore åtskilligt härutöver att tillägga. Låt mig endast säga, att då vi nu måste inskränka på försvarsutgifterna är det angeläget att rationaliseringstakten inom det militära försvaret ökar. Alla åtgärder bör därför så långt möjligt vidtas för att inom försvarsorganisationen åstadkomma erforderliga besparingar. Jag tänker härvid bl.a. på de centrala staberna och myndigheterna. En viss minskning av ledningsorganisationen i regional nivå bör också kunna ske.

De inskränker sig väsentligen till en höjning av dagavlöningen med en krona till sex kronor. De fria resorna skulle utökas till en varje månad i stället för som nu en varannan. Vi är medvetna om att en väsentlig höjning av förmånerna skedde för ett år sedan. Men vi tror att det är angeläget att medverka till en ytterligare standardförbättring i avvaktan på, som vi hoppas, att en indexberäkning skall kunna genomföras som på naturlig väg anpassar förmånerna till skiftande lägen. Kostnaden för en sådan reform skulle belöpa sig till cirka 20,5 miljoner kronor. Jag har också anslutit mig till reservationen, som berör av Kungl. Maj:t föreslagen indragning av två flygflottiljer — F 8 och F 18. Det råder inga delade meningar om indragning av F 8 i nuläget och inte heller om att det är nödvändigt att dra in ytterligare en flottilj. Vad vi är oense om är om det senare beslutet skall fattas just nu. Förslaget om indragning av Södertörns flygflottilj har mött stark remisskritik, och skäl torde därför finnas att invänta fredsorganisationsutredningens förslag innan ett avgörande träffas. Nedläggningen beräknas ju dock ske först 1970 —L1971. Även om det sålunda skulle dröja något med beslutet, bör det bli rimlig tid att informera personalen och vidta andra av beslutet beroende åtgärder. Herr talman! Man kan beklaga att det inte varit möjligt att nå större enighet om vår försvarsfrågas lösning för den närmaste framtiden. Jag vill inte påstå, att det förslag som här föreligger från majoritetens sida påverkar vår militära försvarskraft till det sämre i någon avsevärt högre grad i nuläget, då äldre beställningar av materiel m.m. strömmar in. På litet längre sikt måste vi dock riskera — om vi vill ha ett någorlunda nöjaktigt försvar — att få betala den avsevärda merkostnaden. Utvecklingen på försvarets område går mycket snabbt och det gäller att hinna med. Det är förståeligt i ett ekonomiskt besvärligt läge som det nuvarande att även utgifterna för försvaret uppmärksammas och blir föremål för nedskärningar. Detta har också samtliga i försvarsutredningen deltagande insett, men minoriteten har inte kunnat följa med på kostnadsskalan så långt ned som regeringen här föreslår. Man får hoppas att vårt försvars utvecklingsgrad inte sjunker alltför mycket i förhållande till vår omvärlds, så att våra pojkar — om det värsta skulle hända — får möta sina motståndare med en sämre och mera otidsenlig materiel, utrustning och organisation.